Herr talman! Förevarande lagförslag innebär att vi kommer att få en enhetlig domstolsorganisation i städerna och på landsbygden, vilket hälsas med tillfredsställelse. Det finns i dag inga motiv för de skillnader som föreligger mellan rådhusrätt och häradsrätt. Den nya underrätten, tingsrätten, får en enhetlig utformning. När det gäller nämndsammansättningen har man haft att välja mellan lagfaren domare och nämnd å ena sidan och å andra sidan juristkollegial sammansättning. Departementschefen och utskottsmajoriteten uttalar sig för juristkollegial sammansättning som huvudform när det gäller tvistemålen i allmänhet. I familjerättsmålen skall dock sammansättningen — som tidigare framhållits — vara domare och nämnd. Jag instämmer med herr Larsson i Norderön när han säger att man kan ställa sig frågande till varför avgränsningen valts på sätt som skett. Vi går mot ett större lekmannainflytande och vi bedömer detta som värdefullt inom alla områden. Lekmannainflytandet har stor betydelse eftersom lekmännen tillför de organ det gäller praktisk erfarenhet och medverkar till en mångsidigare belysning av frågorna. Det är värdefullt också ur demokratins synpunkt. Och det är värdefullt med ett lekmannainflytande i domstolarna därför att kontakt på så sätt skapas mellan domstol och allmänhet, en kontakt som bidrar till att öka allmänhetens förtroende för domstolarna. Vi som avgivit reservationen 3 uttalar oss för lagfaren domare med nämnd, och enligt min mening har det inte anförts några bärande skäl för att nämndens medverkan i handläggningen av tvistemål skulle inskränkas i så hög grad som föreslås i propositionen. Vi anser dock att det kan finnas fall där man skall ha möjlighet att utbyta nämnd med domare mot juristkollegium, nämligen vid invecklade rättsfrågor som kan föreligga i dispositiva tvistemål. Jag övergår till att säga några ord om tingsrättsdomarnas titlar. Tre av lagrådets ledamöter har förordat titlarna häradshövding och tingsdomare. Man kan inte se någon egentlig anledning att slopa den gamla häradshövdingetiteln; att komplettera den med titeln tingsdomare i de nya tingsrätterna förefaller logiskt och lämpligt, som också fru Kristensson framhöll. Beträffande :valbarhetsåldern = för nämndemän vill jag bara erinra om att det framlagda förslaget att den skall kunna väljas som är myndig — d. v. s. den som fyllt 20 år — inte har föregåtts av utredning eller remissbehandling. Tills så skett måste samma ålder gälla som för juristdomare, och en sådan måste ha fyllt 25 år. Härvidlag bör alltså enligt min mening samma regler gälla, och de bör bedömas i ett sammanhang. När det gäller indelningen i domkretsar har vi i utskottet, som framgår av utlåtandet och som påpekats i tidigare anföranden, enats. Vi anger vissa riktlinjer för den framtida indelningen och understryker allmänhetens berättigade krav på god rättsvård och fullgod service. Det heter i utlåtandet att stor hänsyn bör tas till de synpunkter som från lokalt håll kan komma att anföras rörande bygdens behov från rättsvårdssynpunkt och i fråga om service. Kommunindelningsreformen tog sikte på att skapa goda centralorter med möjligheter till all den service som människorna behöver. En domkretsindelning måste infogas i detta system och får inte medverka till en försvagning av centralorterna. När det gäller principen om tre domare har stor tvekan rått inom utskottet, och det är endast med jämkningar som vi kunnat biträda propositionsförslaget. Vi uttalar att särskild vikt bör fästas vid de lokala behoven och att man bör räkna med tvådomardomsagor i större usträckning än vad som anges i propositionen.

Om man som jag bor i Bollnäs känner man naturligtvis stor tillfredsställelse över denna skrivning. Den innebär i realiteten att vårt hotade kansli i Bollnäs får vara kvar. Samma skäl som utskottet uttalat och som jag åberopat gäller för domkretsar med endast en domare. Lokala synpunkter gör sig därvidlag också gällande. Här kommer en annan hälsingedomsaga med i bilden, nämligen den i Ljusdal. Det kan enligt utskottet ur servicesynpunkt finnas starka skäl för att bevara en endomardomsaga. Här öppnas alltså en möjlighet för denna domsaga och för många andra i vårt land att få bibehållas. Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 3 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Senast i natt diskuterades lokaliseringspolitiken här i kammaren, och från alla partier deklarerades då det positiva intresset för att bereda sysselsättningsoch utvecklingsmöjligheter i avfolkningsbygderna. Men när vi nu redan dagen efter behandlar ett ärende som har direkt lokaliseringspolitisk anknytning tycks inte intresset vara påfallande stort för lokaliseringssynpunkten. Jag konstaterar detta med beklagande. De mindre orterna förlorar genom det förslag som här föreligger ytterligare en sysselsättningsoch servicemöjlighet. På vår landsbygd pågår en ständig centralisering av olika serviceorgan till större orter. Låt mig nämna ett par exempel. Polisen har centraliserats och man avser att centralisera den kommunala förvaltningen inom större kommuner. Nu föreslås också en centralisering av domstolsväsendet. Detta kan få allvarliga konsekvenser för vissa orter. Östhammars stad i Stockholms län, som redan förut har stora bekymmer med att upprätthålla sysselsättningen i orten, riskerar genom det beslut som troligen om en liten stund kommer att fattas här att förlora tingsrätten till annan ort. Om så sker slopas också befintliga mycket goda lokaler, medan nya måste byggas på annat håll. Att en ort på detta sätt förlorar olika slag av service får givetvis konsekvenser också i andra avseenden när det gäller sidoservice av olika slag, när det gäller sysselsättningen, företags 1okalisering o.s.v. Utskottet säger att man skall ta hänsyn till lokala förhållanden, och jag hoppas därför att så kommer att bli fallet beträffande både Östhammar och andra orter i samma belägenhet. Att ta sådana hänsyn skulle vara ett led i en aktiv lokaliseringspolitik. Jag hoppas att man verkligen låter tingsrätterna på dessa mindre orter finnas kvar. Utskottet har avstyrkt de motioner från moderata samlingspartiet i vilka yrkats avslag på propositionen. Eftersom det nu inte torde finnas några större möjligheter att erhålla kammarens uppslutning för ett bifall till dem, avstår jag från att ställa något sådant yrkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att så här i riksdagssessionens elfte timme mycket kortfattat få avge en stilla protest mot de många namnändringar som vi har upplevt under senare tid. Även i den nu aktuella propositionen, nr 44, föreslår justitieministern en sådan ändring genom omkristning av häradshövdingar till lagmän. Jag antar att den senaste tidens titeländringar och namnändringar ingår som ett led i pågående jämlikhetssträvanden. Medicinalstyrelsen har blivit socialstyrelsen, och därmed har en adekvat och internationellt vedertagen benämning utplånats. Riksheraldikern har blivit statsheraldikern, och därmed har det svenska ordet riks utbytts mot det främmande låneordet stats, en ganska meningslös reform. Underståthållaren har omdöpts till det hemska länsöverdirektör. Men vad vet jag, herr talman; kanske ligger det nyanser och klanger av jämlikhetspolitik i titeln länsöverdirektör som mitt öra inte förmår uppfatta. Värst av allt hitintills är väl när statsrådet Lundkvist på starka socialdemokratiska fadersarmar vill bära fram månghundraåriga städer som viljelösa spädbarn till dopfunten för omkristning till kommuner. Nu är alltså turen kommen till häradsdomarna. Dessa namnoch titeländringar har emellertid en mycket viktig principiell natur. Jag har fått lära mig att man skall respektera ett namn, och jag tycker att regeringen har visat otillbörlig nonchalans mot och bristande respekt för dem det gäller, när den helt godtyckligt rufsar om i ett hundraårigt språkbruk. Hur skulle statsråden reagera, om det funnes någon högre politisk makt som utan vidare omdöpte dem till t.ex. riksstyrelseledamöter eller något sådant? Säkerligen skulle regeringen på det bestämdaste — och med all rätt — protestera. Herr talman! Jag vill uttala en en trägen vädjan till kammarens ledamöter att skruva ned aktiviteten när det gäller andlig, kulturell och språklig jämlikhet och i stället öka ansträngningarna att skapa ekonomisk jämlikhet och minska klassmotsättningar. Då vinner vi bättre gehör hos svenska folket än om vi i onödan kladdar med namnoch titeländringar, som ingen, vare sig enskild eller organisation eller institution, har begärt.

Herr talman! Herr Ringabys ord var ju mycket tänkvärda — de påminde mig dock om prästen som citerade Bibeln och sade: »Lev som jag lär och inte som jag lever.» Vi har ju haft ganska mycket besvär med moderata samlingspartiet, som tidigare hette högerpartiet. Det hade därför varit värdefullt om herr Ringaby hade kommit med ett varningens ord även när det namnbytet bestämdes.

Herr talman! Nedläggningen av allmänna flottleder är i sig själv i många fall en naturlig utveckling, då transporten av skogsprodukter i takt med utbyggnaden av vägnätet alltmer övergår till att bli landsvägsbunden med direkt transport från upplag i skogen till industrin. Inte minst har utvecklingen av systemet med framkomstmätning inneburit att denna transportordning blivit ekonomiskt förvarlig på alla sätt. I propositionen 104 som ligger till grund för tredje lagutskottets utlåtande nr 43 upptas i första hand frågor som berör åtgärder i flottleder som blivit avlysta. Det gäller återställningsåtgärder betingade av naturvårdsskäl eller åtgärder för att vandringsfisken skall komma fram etc. I princip anser jag att det är bra att vi får en reglering av hur dessa åtgärder skall komma till stånd och hur de skall finansieras. På några punkter har jag en gentemot utskottsmajoriteten avvikande mening. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt departementschefens förslag. I vattenlagens 6 kap. 27 § regleras frågan om avlysning, som handläggs ibland av vattendomstol och ibland av Kungl. Maj:t. Genom propositionsförslaget sker en liten förändring av kompetensfördelningen i detta avseende.

Deras intressen har fått stå i bakgrunden till förmån för framför allt vattenkraftindustrin, som haft stora vinster att vänta när en flottled lagts ner och vatten inte längre behöver reserveras för flottleden. Många skogsägare som inte har sina marker liggande intill allmän väg har genom nedläggningen fått sina transportkostnader för skogsprodukterna avsevärt ökade. I vissa fall har de genom nedläggningen kommit i den situationen, att deras skogsområden har blivit nollområden, alltså områden där det över huvud taget inte lönar sig att driva skogsbruk. Det är för att förebygga en sådan utveckling som motionärerna och jag såsom reservant föreslår att man, innan man beslutar om avlysning, skall företa en allsidig utredning av frågan. Om man gör det, får alla skogsägare tillfälle att göra sig hörda i frågan, och alla synpunkter av social eller samhällsekonomisk natur kan föras fram innan man definitivt beslutar om avlysning skall ske eller ej. Jag tycker att det är starka skäl som talar för en sådan ordning och beklagar att utskottsmajoriteten inte har velat gå med på den. Jag yrkar bifall till reservation I. Det föreslås i propositionen att man i 81 8 flottningslagen skall införa en bestämmelse, att de flottande, om de överväger att övergå från flottning till annan transportordning, skall underrätta Kungl. Maj:ts befallningshavande. Den delen av förslaget hänger samman med den som jag nyss har argumenterat för i anslutning till reservation I. Det är naturligtvis angeläget att inte bara länsstyrelsen utan också de enskilda sakägarna får information — och får den i god tid — om vad som skall ske i detta avseende. Jag tycker därför, att det finns starka skäl för att i 81 § ange att inte bara länsstyrelsen utan också enskilda sakägare skall underrättas, och jag tycker det är angeläget, även om det såvitt jag förstår bara blir i form av en rekommendation, om det står i paragrafen. Det är uppenbart att utskottet har i princip samma uppfattning. Det sägs nämligen på s. 35: »Självfallet är det också angeläget att fastighetsägare och andra enskilda som berörs av den planerade nedläggningen får tillfälle att framföra sina synpunkter på de problem som nedläggningen kan medföra samt deltaga i behandlingen av frågorna.

I flottningslagens § 82 a sägs att Kungl. Maj:ts befallningshavande skall utse förvaltare för att vidta sådana återställningsåtgärder som jag nyss berörde. Det regleras också hur förvaltarens arbete skall ske i kontakt med länsstyrelsen. I ett stycke längre ner i paragrafen sägs att med Kungl. Maj:ts befallningshavande i detta avseende menas länsstyrelsen i det län där flottningsstyrelsen har eller har haft sitt säte. Nu kan ju en flottningsanläggning vara mycket långsträckt och beröra flera län, och de som bor nere vid kusten och de som bor i inlandet kan ha vitt skilda synpunkter på återställningsåtgärderna. Därför har motionärerna och jag i reservationen sagt att det borde ankomma på alla de länsstyrelser som kan vara berörda — två eller flera — att välja förvaltare att handlägga de här frågorna. Jag yrkar därför slutligen bifall till reservation III, som innehåller detta förslag.

Herr talman! Utskottsmajoriteten delar herr Hedins uppfattning att dessa lagändringar är både viktiga, nödvändiga och önskvärda. De kommer att ge möjligheter att städa upp kring våra flottleder och på så sätt tillgodose vitala intressen för naturvård, fiskevård 0. S. V.

I den första reservationen yrkas att det i lagen skall intas en bestämmelse om att nedläggning och avlysning av huvudflottled får ske först efter allsidig utredning från företagsekonomisk, samhällsekonomisk och social synpunkt för berörda områden. Här är att observera, att den föreslagna lagstiftningen främst tar sikte på åtgärder i flottleder som redan är avlysta. Yrkandet ligger således utanför propositionens ram och berör frågor av mycket stor trafikpolitisk räckvidd. Utskottet har inte funnit anledning att ta upp detta yrkande till behandling. Vidare kräver reservanten att det skall göras omfattande utredningar innan en flottled får läggas ned. Nu blir väl frågor om nedläggning föremål för prövning i olika instanser. Departementschefen förutsätter att de tas upp i länsstyrelsernas planeringsråd och att man då hör företrädare för arbetsmarknadsstyrelsen, statens järnvägar, statens vägverk, fiskeoch naturvårdsmyndigheter 0. s. v. På så sätt blir det möjligt att klarlägga konsekvenserna av en nedläggning. Vad sedan beträffar underrättelser till berörda sakägare får man väl anse att behovet är tillfredsställande tillgodosett genom att departementschefen förutsätter att länsstyrelsen genom kungörelse i ortspressen eller på annat sätt underrättar enskilda intressenter om förestående sammanträden o.s. v. Från den utgångspunkten kan någon särskild bestämmelse om att underrätta den enskilde sakägaren väl inte anses erforderlig. Jag tycker att man inte bör yrka på onödiga byråkratiska åtgärder utan tvärtom vara tacksam för att myndigheterna inte krånglar till förfarandet i alltför hög grad.

[ propositionen påpekas de möjligheter som finns att med hjälp av arbetsmarknadsmedel o. s. v. avhjälpa brister och vidta förbättringar. Den uppgiften kommer väl närmast att ankomma på den förvaltare som man förutsätter skall utses för att hålla uppsikt över de flottleder som har avlysts. Vidare har framställts ett yrkande om att länsstyrelserna i berörda områden skall höras, när förvaltare utses. Departementschefen säger, att länsstyrelsen i det län där flottningsföretaget har sin styrelse skall utse förvaltare. Motionärerna anser att om flera län är berörda bör länsstyrelserna i dessa län höras.

Jag ber att få yrka bifall till tredje lagutskottets förslag i dess utlåtande nr 43.

Herr talman! Bakgrunden till de förslag till ändringar i landstingslagen och till särskilda bestämmelser för Stockholms läns landstingskommun som framlagts av regeringen är väl känd av kammarens ledamöter, och jag skall därför inte närmare ingå på den. Det är som alla vet det förestående samgåendet mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting som varit orsaken till att förslagen nu lagts fram. Utskottet har i stort sett inte gjort några erinringar mot förslagen, Endast beträffande ett par detaljbestämmelser har utskottet gjort en annan bedömning än departementschefen; jag återkommer till den saken litet längre fram. Huvudfrågan är om det behövs en särlagstiftning för Stockholms läns landsting, som man sagt kommer att få uppgifter som andra landsting inte har. Orsaken till detta förhållande torde vara den urbanisering som försiggår i stockholmsområdet. Jag vågar emellertid hävda att det är en utveckling som är på gång även i andra delar av landet. Sålunda pågår för närvarande förhandlingar mellan Malmö stad och Malmöhus läns landsting om ett samgående. Urbaniseringen i den s.k. öresundsregionen är nämligen inte mindre än den som pågår i stockholmsområdet. Man bör i blickpunkten ha det förhållandet att miljonstaden Köpenhamn ligger alldeles inpå Malmö stads knutar, och plane ringsfrågorna för Malmö stad och Malmöhus läns landsting kan självfallet inte handläggas utan kontakter med Köpenhamn och utan beaktande av förhållandena där. Jag tänker här t.ex. på kommunikationsoch kraftförsörjningsfrågorna samt på vattenförsörjningen och vattenreningen m.m. Man skulle kunna räkna upp en rad exempel som visar att ett samgående mellan Malmö stad och Malmöhus läns: landsting i så fall har samma behov av en 'särlagstift Enligt min mening bör:emellertid inte dessa frågor lösas genom. en särlagstiftning för de olika landstingen utan inom ramen för landstingslager. Det har också gjorts framställningar "om en Översyn av den lagen, främst då av kompetensreglerna men även i andra avseenden.

En sådan översyn, som motionärerna åsyftar, bör alltså kunna komma till stånd utan något nytt initiativ av riksdagen.» Det är en uppfattning som helt delas av utskottet. Utskottet har stannat för propositionens förslag till kompetensregler. Man anser att förslaget kan godtagas och avstyrker därför de väckta motionerna om en annan gränsdragning mellan landstingskommunernas och primärkommunernas kompetens, en fråga som nära sammanhänger med denna.

En sådan befogenhet hade jag personligen gärna velat ha för alla landsting, men jag skall inte ta upp denna fråga nu. Herr talman! Jag förmodar att vi framdeles kommer att få anledning att återkomma till denna fråga i riksdagsarbetet. Den stora frågan är emellertid, som jag ser det, om det behövs en speciallag eller inte. Departementschefen har stannat för en begränsad sådan lag, och - med . hänsyn till det föreliggande läget har utskottet funnit övertygande skäl för en sådan speciallag för stockholmsområdet. Förslaget härtill har utarbetats i nära samarbete med kommunalrättskommittén och den av Stockholms stad och Stockholms läns landsting tillsatta storlandstingskommittén, och dessa' kommittéer har i remissyttranden i huvudsak tillstyrkt förslaget. Jag skall härefter, herr talman, övergå till att något beröra detaljbestämmelserna, om vilka det väckts en rad motioner med yrkanden i olika riktningar. Jag kommer inte att gå in på dem alla och kommer inte heller att redogöra för dem. Om det uppstår behov härav, får vi återkomma i den följande debatten med en sådan redovisning. Jag vill emellertid slå fast att det i huvudlinjerna råder enighet inom utskottet. Men inte heller i fråga om detaljerna är meningsmotsättningarna så stora som de kan synas vara att döma av antalet reservationer. I vissa fall vågar jag säga att det faktiskt är fråga om en strid om påvens skägg. När det gäller antalet landstingsmän råder det enighet inom utskottet om ett tillstyrkande av det av departementschefen framlagda förslaget om 149 mandat, fördelade på så sätt att minst. sju landstingsmän väljes inom varje valkrets. Det föreligger en motion om ett ökat antal mandat, vilken avstyrkts av utskottet. Det av departe mentschefen framlagda förslaget har tillstyrkts av alla remissinstanser. I samband med kompetensfrågan kommer man också in på primärkommunernas rätt att hos landstinget väcka förslag och att anföra besvär över inom landstinget fattade beslut. Departementschefen framför förslag om införande av sådan rätt, vilket på sitt sätt är en principiell nyhet. Utskottet har den meningen att någon särregel icke bör införas om så inte är direkt motiverat av de speciella förhållandena. Så kan ju inte heller sägas vara fallet vid en bedömning av frågan. Vi anser inom utskottet att detta spörsmål bör prövas i ett vidare sammanhang. Vi tar inte ställning till huruvida en sådan kompetensregel skall införas. Utskottet vill inte gå in på någon närmare sakprövning härav. Vi har emellertid den mycket be den skall införas, inte bara bör gälla Stockholms läns landsting. När det gäller besvärsmöjligheterna vill jag erinra om att det i den tidigare landstingslagen, som avskaffades när den nu gällande landstingslagen infördes, fanns en regel om kommunernas besvärsmöjligheter. Denna bestämmelse har alltså avskaffats, och vi kan inte inse att det är nödvändigt att nu införa en särregel av samma innebörd för Stockholms läns landsting. Samma ställning tar utskottet till frågan om det nyvalda eller det gamla landstinget skall besluta under ett valår. Vi anser inte heller i detta avseende att det finns behov av en särregel för Stockholms läns landsting, utan sådana regler bör, om de införs, givetvis avse alla landsting. Jag vill påpeka att frågan om tidpunkten för val av landstingsmän övervägs av grundlagberedningen. På denna punkt ansluter sig utskottet till departemenschefens bedömning att frågan inte skall tas upp till prövning nu utan i ett annat, större sammanhang. Men ut skottet gör ett uttalande som det finns anledning att fästa uppmärksamheten på, nämligen att nyval bör få genomslag så snart som möjligt. Slutligen vill jag säga några ord om den fråga som kanske vållat mest debatt, nämligen <departementschefens förslag om att avskaffa det dubbla beredningstvånget. Jag vill understryka att det är fråga om att avskaffa ett tvång om dubbla beredningar och inte — som kanske några av kammarens ledamöter uppfattat saken — fråga om att avskaffa möjligheten till dubbla beredningar. Kommunikationsministern anser «att landstinget självt bör få avgöra om dubbel beredning skall ske eller ej. Meningsmotsättningarna i den debatt som möjligen uppstår kommer egentligen inte att gälla sakfrågan utan fastmer vad som skall stå i lagen på denna punkt. Landstingen bör enligt utskottsmajoritetens mening själva få bestämma över sin arbetsordning och sin beredning av ärendena. Jag finner detta vara ett rimligt ställningstagande. Personligen anser jag att riksdagen när det gäller kommunallag och landstingslag inte bör binda dessa församlingars arbetsordning alltför hårt, utan de bör själva få ta ställning till saken. I detta sammanhang skulle vi naturligtvis lätt kunna komma in på en debatt om vad vi lägger in i begreppet kommunal demokrati. Men jag skall inte nu närmare gå in på den frågan. Jag vill emellertid erinra om att vi för någon vecka sedan diskuterade en fråga som har anknytning till det ärende vi nu debatterar, nämligen frågan om sammanläggning av storkommunerna. Vid det tillfället ansåg vissa talare att kommunerna själva helt skulle få avgöra när sammanläggning skulle ske o.s.v. Men jag skall, som sagt, inte gå in på den saken. Jag vill slå fast att det vi nu diskuterar är en detalj. Under utskottsbehandlingen har jag också funnit att det inte föreligger några större meningsmotsättningar på denna punkt. Första kammaren anslöt sig ju också vid sin behandling av frågan med överväldigande majoritet till utskottets förslag, som Överensstämmer med departementschefens proposition. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt och vad som anförts i utlåtandet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Av de tre lagförslag som är föremål för överläggning under denna punkt på dagordningen avser jag bara att kommentera förslaget till lag med : särskilda . bestämmelser om Stockholms Jläns landstingskommun. Den kommentaren berör för övrigt bara vissa delar av lagförslaget. Dessförinnan vill jag emellertid bara göra några reflexioner om det nya stockholmslandstinget. | Man kan se det nya tinget som ett ytterligare led i integrationssträvandena på den kommunala förvaltningens område i stockholmsregionen — och som ett nödvändigt led. Det finns de som tycker att hela denna process har gått för långsamt, och från rent sakliga synpunkter är detta kanske riktigt. Man kan nästan aldrig i sådana här sammanhang bortse från att det finns en viss tvekan och osäkerhet inför det nya hos dem som skall fatta besluten, vilket medverkar till fördröjningar. Man kan tycka bra eller illa om dessa fördröjande faktorer, men man gör klokt i att räkna med dem. Det torde emellertid vara svårt att hävda att det skulle ha gått för fort med integrationsprocessen inom kommunalförvaltningen i stockholmstrakten, i varje fall om man ser den i relation till den näringsgeografiska och bebyggelsemässiga utvecklingen. Att däremot, som det ibland görs, frånkänna kommunalmännen i stockholmsområdet allt intresse för samarbete är litet orätt. En aldrig så kort översikt över samarbetsformerna under de senaste 25 åren ger i stället en bild av stor variationsrikedom. Här fanns t.ex. åren 1942—1946 kommunala förhandlingsnämnden i Stockholms län. Denna bestod av ett antal förortskommuner som gemensamt handlade förhandlingsoch lönefrågor som arbetsgivarorganisation. Den ersattes 1946 av Stockholms förorters samarbetsnämnd som utreder och behandlar frågor om bl.a. vattenförsörjning och avlopp. År 1951 bildade man Stockholmstraktens regionplaneförbund, i vilket Stockholms stad och en rad länskommuner ingick, och i anslutning till det första aktionsprogrammet för bostadsförsörjningen 1957 bildade man 1958 Storstockholms planeringsnämnd, som också består av Stockholms stad och en rad kranskommuner, för att främja stockholmsområdets utbyggnad. Beträffande sjukvården kom samarbetet mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting i gång i mitten på 1950-talet, och på det området arbetar nu Storstockholms sjukvårdsberedning. För den kollektiva trafiken bildade man 1965 Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionala frågor, eller KSL som det brukar kallas. Där är staden och landstingen med. Då hade emellertid dåvarande finansborgarrådet i Stockholm Hjalmar Mehr i ett stattal 1963 tagit upp frågan om det s.k. storlandstinget som ett organ för samverkan. Han lanserade alltså detta i stället för förslaget om regionkommuner som varit uppe i 1944 års kommitté för kommunal samverkan och vunnit majoritet. Storlandstingstanken hade där kommit i minoritet och framförts reservationsvis. Efter herr Mehrs stattal bildade man alltså storlandstingkommittén i Stockholm 1964 som blev ett utredningsorgan. Förutom dessa organ kan man, om man så vill, räkna upp en lång rad kommunalförbund, kommittéer och stiftelser, inte minst en lång rad avtal mellan kommunerna i olika frågor. Även om denna uppräkning inte är fullständig, kan man säga att den ger en bild av mångfald och variationsrikedom i samarbetsformerna i storstockholmstrakten. Jag tror att det varit värdefullt att detta samarbete har fått ta sig olika vägar och finna olika former men jag tror också att det nu är nödvändigt att man får en mera bestämd organisatorisk ram för samarbetet. Den omfördelning av arbetsuppgifter som pågått mellan olika kommunala organ i storstockholmsområdet fortsätter, och detta beslut kommer inte att bli den sista omfördelningen av arbetsuppgifter. Jag tror att det i framtiden blir nödvändigt att i en snabbare takt beakta behovet av omfördelning av arbetsuppgifter i storstadsregionerna. På vilket sätt lagstiftningen sedan skall relateras till dessa omfördelningar blir väl, antar jag, föremål för delade meningar. Vad nu gäller den aktuella problematiken i stockholmsområdet delar jag i princip departementschefens ståndpunkt att man bara skall ha sådana särregler som är motiverade av den särskilda inriktningen och omfattningen av Stockholms läns landstingskommun. Jag kan därför också dela utskottets talesmans uppfattning, när han säger att det inte är något speciellt med stockholmsområdet som skulle motivera särlagar i någon större utsträckning. I praktiken blir det sedan alltid en fråga om hur man tolkar ordet motiverade. På några punkter har jag för min del kommit till en annan avvägning av behovet av särlagstiftning än som redovisas i propositionen. Efter konstitutionsutskottets behandling av propositionen och följdmotioner kan jag säga, att jag för min del i detta inlägg bara skall ta upp ett delproblem, nämligen den s.k. dubbla beredningen. Innan jag går in på denna vill jag säga, att propositionen enligt min mening rent allmänt innebär en klar förbättring gentemot utredningsmannens ursprungliga förslag. Vad den dubbla beredningen beträffar finner man att Stockholms stad och storlandstingskommittén är för dess avskaffande, medan länsstyrelsen i Stockholms län, länets landsting och Svenska landstingsförbundet vill bibehålla den. I propositionen föreslås att det dubbla beredningsförfarandet görs beroende av landstingets eget beslut. Det är huvudsakligen två skäl som har anförts för ståndpunkten att den dubbla beredningen skall avskaffas. Det ena är att sammanträdena väntas förezomma allt tätare, det andra är tillcomsten av en väl utbyggd nämndorganisation. En högre sammanträdesfrekvens — som det med stor sannolikhet blir — är emellertid i sig själv inget skäl för att avskaffa den dubbla beredningen. Självfallet är det inte frekvensen av utan sättet på vilket sammanträdena ordnas, som är relevant när man skall diskutera ledamöternas reella möjligheter att ta del i landstingets arbete och påverka beslutsprocessen. Sammanträdesfrekvensen finner jag följaktligen i hög grad irrelevant i detta avseende. Det andra motivet är alltså den väl utbyggda nämndorganisationen, men vi vet inte hur den skall se ut. Några beslut har ännu inte fattats på den punkten. Därför förefaller det litet malplacerat att nu åberopa den som ett skäl. Om man bortser från detta kan man naturligtvis alltid rent teoretiskt tänka sig en nämndorganisation och något slags princip för tillsättning av ledamöter i denna som gör det möjligt att uppnå en jämn fördelning, liknande den som brukar förekomma i landstingsutskotten. Varje ledamot skulle i så fall ha något betydande uppdrag och på det sättet kunna verka aktivt i tinget. I praktiken får man emellertid med stor sannolikhet inte en så jämn för delning, utan det blir en tendens till hopning av uppdragen. I fråga om ett så stort landsting som stockholmstinget avses att bli med 149 ledamöter finns det väl två orsaker till att fördelningen inte blir särskilt jämn. Dels kan man knappast ordna så många facknämnder med någorlunda betydande arbetsuppgifter att alla ledamöter kan beredas plats, dels får man räkna med den vanliga tendensen till koncentration av uppdragen, vilken ur andra synpunkter än de vi här diskuterar ibland kan vara önskvärd. Jag ser därför den obligatoriska dubbla beredningen som ett slags garanti för att de många landstingsledamöterna får en chans att verka aktivt och kunna påverka besluten i landstinget på ett bättre sätt. Denna garanti skall man inte ta bort förrän man för det första vet hur den nya nämndorganisationen skall se ut — det vet man som sagt inte ännu — och för det andra har prövat i vad mån den stora gruppen landstingsledamöter har möjlighet att aktivt verka i en nämndorganisation. Utredningsmannen målar en ljus bild av detta problem, men det återstår att se hur det går i verkligheten. Av vad jag anfört framgår att jag inte alls betraktar den dubbla beredningen som någonting heligt och oersättligt; den får naturligtvis som allting annat med tiden omprövas. Men att avskaffa den nu, innan man vet vad som kommer i stället och enbart med allmänna hänvisningar till att man har en väl utbyggd nämndorganisation, är en tanke som jag inte kan biträda. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2 under punkten 3 b i utskottets hemställan och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De kommunala samord ningsfrågorna i Storstockholm har varit aktuella i många år. Den lösning som nu föreslås är resultatet av en lång utveckling. Befolkningsökningen har varit kraftig och fortsätter att stiga samtidigt som den kommunala verksamheten har ökat och intensifierats. De särskilda problem som förorsakas av hopklumpningen av människor till huvudstadsregionen har gjort att kraven på en lösning av samordningsproblemen vuxit samtidigt som förutsättningarna snabbt har ändrats. En väsentlig fråga för skapandet av det nya landstinget, det s.k. storlandstinget, gäller författningen. Den tillkallade sakkunnige har föreslagit en särskild författning. Utredningsarbetet har bedrivits i nära samarbete med kommunalrättskommittén och den av Stockholms stad och Stockholms läns landsting gemensamt utsedda storlandstingskommittén. En särskild lag skulle ha givit de många förtroendeoch tjänstemännen tillfälle att i större utsträckning få en överskådlig bild av den författning som de skall tillämpa. Med en fristående lag hade storlandstinget också fått möjligheter att i frågor som inte har principiell räckvidd välja de lösningar som väntas ge de bästa resultaten. Det är beklagligt att statsrådet inte har ansett sig kunna följa utredningsmannens förslag om en särskild författning. Genom de målmedvetna och energiska insatser som under hård tidspress har gjorts de senaste åren av dem som varit engagerade i det omfattande utredningsoch planeringsarbetet har förutsättningar skapats för att även med den nu föreslagna författningen få det nya landstinget att börja fungera 1971. Som ärendet nu ligger till kommer jag dock att i huvudsak stödja propositionen. Jag kan också instämma i vad herr Adamsson sade om att meningsmotsättningarna har varit relativt små. I de föreslagna lagarna finns bestämmelser som blivit föremål för diskus sion i utskottet och föranlett reservationer. Det rör sig om förslag som knappast har någon principiell betydelse, då landstinget kommer att få arbeta under förhållanden som i många och, enligt mitt bedömande, väsentliga avseenden skiljer sig från de förhållanden som råder i andra landsting. Det synes mig därför vara en rimlig begäran att riksdagen skall ta hänsyn till vad regionens förtroendevalda har uttalat som önskemål i fråga om det sätt varpå det praktiska arbetet i det nya landstinget skall bedrivas. Det nya landstinget har vuxit fram ur mycket gamla tankar och idéer som gällt hur man bättre än nu skall kunna lösa besvärliga problem för regionens invånare; förutsättningen har inte varit att framför allt skapa en kommunbildning som passar in i gällande författning.

Herr talman! Diskussionen om det s.k. storlandstinget för Stockholms stad och län har varit lång och intensiv. Det har rått stor osäkerhet, särskilt på den primärkommunala sidan, om vad ett sådant storlandsting skulle innebära: början till en enhetskommun — en särskild sorts kommunbildning vid sidan av de existerande landstingsoch primärkommunerna — eller ett vanligt landsting med vissa ytterligare befogenheter. Den av departementschefen tillkallade sakkunnige stannade för att storlandstinget borde betraktas som en från andra landstingskommuner artskild kommun och föreslog i konsekvens därmed att en särskild författning borde gälla för storlandstingskommunen. Departementschefen däremot har i proposition 112 inte velat se någon principiell skillnad mellan Stockholms läns landsting och övriga landsting, Däremot har han kanske velat se det förra som ett landsting .som ligger före i utvecklingen, en utveckling som kan förutses också för andra landsting. Departementschefen avvisar därför en rad förslag till särbe stämmelser och anser att Stockholms läns landsting i stort skall följa landstingslagens bestämmelser. Endast de särskilda förhållanden som råder i Stockholms län motiverar att kompletterande särregler meddelas. Mot bakgrunden av att landstingens ställning i förhållande till primärkommunerna och till staten är föremål för överväganden i länsdemokratiutredningen och i kommunalrättskommittén och att beslut i en eller annan riktning kan komma att fattas inom en relativt kort tid, tycker jag — i motsats till herr Strömberg och i likhet med herr Adamsson — att detta är en klok bedömning. I konsekvens med en sådan bedömning vore det då angeläget att klart avgränsa den utökade kompetens som skall tilläggas Stockholms . läns landsting. Landstingslagens 4 §8 anger genom en exemplifiering arten och beskaffenheten av de angelägenheter som landstingskommunerna får handha. Denna paragraf, som medger en ganska stor rörelsefrihet, gäller också Stockholms läns landsting.

Departementschefen har i stället föreslagit en lydelse av kompetensparagrafen i den särskilda lagen, som ger betydande frihet åt Stockholms läns landsting att utvidga sina befogenheter. Landstingskommunen får, enligt 1 8 som herr Adamsson redan citerat, handha angelägenhet som avser del av landstingskommunens område och som ankommer på kommunerna, om det är påkallat med hänsyn till betydande behov av samverkan mellan kommunerna inom nämnda del av området. Kärnpunkten är: Vem avgör när detta betydande behov av samverkan uppstår? Taktum är att landstinget självt har i sin makt att avgöra vilka nya arbetsuppgifter det vill upptaga. Såvitt jag kan förstå kan paragrafen i denna utformning bli upphov till kompetenskonflikter och inverka menligt på den primärkommunala planeringen, som i många avseenden måste präglas av osäkerhet i denna situation. Departementschefen förutsätter visserligen att samråd med primärkommunerna kommer att äga rum. Gäller detta månne även de kommuner som ligger utanför den del av området, där betydande behov av samverkan uppstått? En planering för en del av landstingsområdet kan innebära en — relativ eller absolut — försämring för en annan del av området. Det är förmodligen riktigt att förutsätta ett samråd, På alla andra områden har man dock ansett det säkrast att utforma sådana bestämmelser att man inte behöver förmoda eller förutsätta något därutöver. Bäst hade som sagt varit att klart avgränsa kompetensen och att ändring eller utvidgning av den hade fått ske som vid varje annan lagändring. Det har inte, enligt min mening, gjorts troligt att så stor brådska skulle kunna tänkas att ett sådant förfarande inte kunde tillgripas. Stockholms stad och Stockholms läns landsting har kommit överens om att det nya landstinget inte skall vara en färdig produkt utan uttrycka en utvecklingslinje. Det vore dock enligt min mening äventyrligt att utan styrning låta utvecklingen ha sin gång. Som jag tidigare nämnt har vi flera utredningar som överväger hur de demokratiska institutionerna skall fungera i framtiden. Med den utformning som 1 8 fått är utvecklingen inte under kontroll; det finns en visserligen liten men dock risk för en utveckling som senare måste korrigeras. Departementschefen har, tydligen i medvetande om att den föreslagna kompetensparagrafen ändock skulle kunna innebära ett okontrollerat intrång i den primärkommunala kompetensen, föreslagit att kommunerna skulle ges befogenhet dels att väcka förslag till landstinget, dels att anföra besvär över landstingskommuns beslut. Utskottet har emellertid, i konsekvens med grundprincipen i propositionens förslag att endast sådana särregler skall införas som är direkt motiverade av de speciella förhållandena i Stockholms läns landsting, avvisat dessa förslag. Utskottsmajoriteten har däremot inte, vilket borde ha varit en naturlig följd av detta beslut, anslutit sig till det i motion II: 1214 framförda yrkandet att kompetensregeln skulle skärpas. Då majoritetens ställningstagande mot detta yrkande var överväldigande har jag stannat för att i ett särskilt yttrande tillkännage motionens och därmed mina egna synpunkter. Jag uttrycker härmed en förhoppning att departementschefen med uppmärksamhet följer utvecklingen och söker avvärja onödigt intrång i primärkommunal kompetens. Av redan anförda skäl — endast tving ande nödvändighet bör motivera särbestämmelser — bör det dubbla beredningstvånget bibehållas. Den av herr Adamsson åberopade önskvärdheten av frihet för landstingen att själva avgöra sina verksamhetsformer torde böra gälla samtliga landsting. Att det nya landstinget kommer att sammanträda oftare och att nämndorganisationen kommer att byggas ut innebär inte, vilket är det väsentliga, att demokratin kan rationaliseras bort, Statsrådet Palme har nyligen i-en debatt hävdat att demokrati är jobbigt. Så förhåller det sig verkligen, och att minska landstingsledamöternas i Stockholms län möjlighet att bli ordentligt insatta i landstingsarbete under hänvisning till att det skulle bli för jobbigt utan att anvisa andra lika effektiva möjligheter är inte framsynt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 2. Att det nyvalda landstinget skulle få fastställa staten är i och för sig önskvärt, men en bestämmelse av den innebörden bör inte avse endast Stockholms läns landsting. En sådan bestämmelse bör alltså anstå tills frågan kan lösas för samtliga landstingskommuner. I denna fråga ansluter jag mig altlså till ut :skottets hemställan.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan talar i utomordentligt välvillig ton om att man inte kan tillmötesgå olika önskemål. Jag har, även om jag är ganska ny här i kammaren, uppfattat utskottsbehandlingen annorlunda. Jag har inte sett den som någon sorts julklappsutdelning, där man försöker tillmötesgå olika personliga önskemål. Vi gör alla olika bedömningar. Jag gör inte anspråk på någon särskild välvilja mot mig personligen. Men jag vill ändå tala om att jag inte är ensam om den uppfattning jag har förfäktat i det särskilda yttrandet. Länsstyrelsen och en rad kommuner har haft samma uppfattning. När det sedan gäller att »rationalisera bort demokratin» är det väl otvivelaktigt så, att man rationaliserar bort ett element av demokratin, om man slopar det dubbla beredningstvånget. Jämförelseh med primärkommunerna kan ju också vändas. Det är kanske så — jag skulle vilja hävda det — att primärkommunerna i dag behöver tillskott av demokrati. Vidare vill jag säga att herr Johans son har missuppfattat mig, när han tolkar mitt yttrande om brådska på så sätt att man inte skulle ha tid att skriva en ny kompetensparagraf. Jag sade att vid en mera skärpt kompetensskrivning har man kanske kunnat hävda att det skulle vara så bråttom att utvidga befogenheterna ytterligare, att man därför redan från början ville ge kompetensen ganska vida gränser. Jag vägrar att inse att det så plötsligt skulle uppkomma ett behov av att utvidga befogenheterna, att man inte kan gå den vanliga väg man brukar använda vid lagändring.

Herr talman! Det är ju roligt att höra att det finns lyhördhet i detta hus för stockholmsönskemål. Det är en stilla eftermiddagsfrid här. Vad den beror på vet jag inte, men en hel del ligger väl i herr Johanssons i Trollhättan tolkning.

Vi har i Stockholms stad i stadshuset haft ett regimskifte och har därför erfarenhet av hur det är när man snabbt byter ledning på t.ex. finansroteln. Visserligen är den nya regimen — det erkänns — mycket beroende av den statbehandling den äldre regimen gjort, men jag tror att det finns möjligheter för ett nytt parti som träder till makten att göra vissa prioriteringar som det senare partiet speciellt vill ha fram. Vidare är det möjligt att herr Johansson med sin kunskap har rätt när han säger att det kan, om man har två landsting samtidigt, uppstå en lång rad tekniska svårigheter, men jag vill dock påpeka att den särskilt tillkallade sakkunnige utredningsmannen har föreslagit detta. Såvitt jag förstår måste det vara en garanti för att det går att praktiskt genomföra.
Herr talman! När jag föreslagit, yrkat på och bönat för en skärpning av kompetensregeln har det inte bara varit för att tillfredsställa dem som skall bilda landsting utan för att tillfredsställa primärkommunerna, vilkas intressen jag finner hotade.

Herr talman! Jag konstaterar först med tillfredsställelse att utskottet anslutit sig till den motion om en detaljändring i lagen som herr Åkerlind, herr Mundebo och jag väckt i denna kammare och herr Alexanderson i första kammaren. Tack så mycket för det! Jag skall begagna tillfället att göra några allmänna reflexioner. Bakgrunden till lagförslaget är som nämnts den starka befolkningstillväxten och befolkningsförtätningen i stockholmsområdet som gjort de nuvarande formerna för demokratisk styrelse föråldrade. Herr Gustafsson i Barkarby sade att man kanske kan tycka att det gått för långsamt. Man kan ha olika meningar om saken, sade han, men det har i varje fall inte gått för fort. Herr talman! Min bestämda uppfattär att det verkligen har gått mycket för långsamt. Finns det någon tveksamhet på den punkten, skulle det vara bland vissa kommunalpolitiker men inte bland de vanliga medborgarna. Jag menar inte att dessa intresserar sig så oerhört mycket för själva indelningsfrågorna, men de konsekvenser, som frånvaron av modernisering av styrelseformerna i Storstockholm haft för medborgarna, har varit mycket påtagliga och lett till en allmän reaktion. Medborgarna betraktar i stor utsträckning stockholmsområdet som en enhet. Det är ett enhetligt arbetsområde och ett område där man flyttar mycket mellan kommunerna; många av medborgarna har flyttat dit från andra delar av landet. De säger inte att de flyttar till Järfälla, Tyresö, Österhaninge eller någon annan av de expanderande kommunerna i området utan säger att de flyttar till Stockholm och menar därmed storstockholmsområdet, d. v. s. förutvarande Stockholms stad omkringliggande delar av Stockholms län. De har haft svårt att förstå kattrakandet om styrelseformerna och förstår inte att man inte kunnat få en enhetlig styrelse för hela området. Det är inte en bra kommunal demokrati om den inte kan lösa verkliga akuta problem för medborgarna, sådana som trafikproblemen, planering för ökning av bostadsbyggandet och finansieringen av det samt en samordning av sjukvården inom hela området — för att bara ta några exempel. Det är helt enkelt inte fråga om en väl fungerande kommunal demokrati. Någon kanske säger, att det inte kan bli en bra demokrati om man bara skapar stora enheter. Nej, men man skall överföra de uppgifter som måste lösas gemensamt till ett direktvalt organ för hela området, och sedan skall man vara så mycket mer noggrann med att de 1okala uppgifterna handläggs av lokala organ. För min del vill jag som en vision se ett Storstockholm, där inte Stockholms stad som en stor klump upptar ungefär halva området, utan där man även kan decentralisera Stockholm, så att det uppstår nära lokal kontakt beträffande uppgifter av lokal natur. Jag kan inte förstå varför inte medborgarna i stadsdelen Farsta skall ha samma direkta inflytande rörande sina angelägenheter som t.ex. medborgarna i Järfälla; varför allt för dem måste gå över stadshuset på Kungsholmen. Herr Gustafsson i Barkarby sade att det är värdefullt att samarbetet sökt sig fram på de vägar som har skett. Jag kan inte instämma i denna synpunkt. Det har varit mycket snåriga och slingriga vägar, som varit omöjliga att överskåda för den vanliga medborgaren, och det har inte gått att utkräva något politiskt ansvar för frånvaron av övergripande lösningar. Det är just det som är felet med den indirekta demokratin, kommunalförbundens och samarbetskommittéernas demokrati. Det som vi nu äntligen får till stånd är ju ett direktvalt organ där de ansvariga kan ställas till ansvar. Det har varit ett allmänt problem för hela samarbetets utveckling att det mer gällt geografiska än politiska och principiella motsättningar. En av orsakerna till att så litet blivit gjort tror jag också har varit, rått uttryckt, att kommunalpamparna slagit vakt om sina egna befogenheter. Det har huvudsakligen varit socialdemokratiska kommunalpampar, men det tror jag framför allt sammanhänger med att vi i flertalet kommuner har haft socialdemokratisk majoritet; i annat fall hade det förmodligen varit pampar av andra politiska kulörer. Vidare har en del motsättningar mellan Stockholms stad och det gamla landstingsområdet hållits vid liv ända in i det sista. I folkpartiet lade vi ned en hel del möda på att få fram ett gemensamt politiskt program för Stockholms län och Stockholms stad inför 1966 års kommunalval, och vi var faktiskt det enda parti som lyckades med den bedriften. Det tycker jag är ett både tragiskt och symptomatiskt bevis för det sätt att se på dessa problem som alltför länge varit vanligt. Som jag tidigare antydde tror jag inte att det synsättet har någon resonans hos medborgarna. Det har varit en politikersjuka. Ett problem av samma icke sakliga natur, grundat på samma geografiska motsättningar, måste jag erkänna att jag upplever när denna fråga behandlas här i riksdagen. Detta tar sig uttryck i att man har som utgångspunkt att skapa särregler endast när detta är motiverat av de speciella förhållandena i storstockholmsområdet, och att man sedan gör en mycket restriktiv tolkning av denna målsättning. Herr Gustafsson i Barkarby anslöt ju sig till denna princip. Men reformarbetet på den kommunala demokratins och länsdemokratins område går så oerhört trögt här i landet, att om det finns en chans att något snabbare genomföra vissa förbättringar, som alla är ense om, för ett område som inom en nära framtid kommer att omfatta en femtedel av Sveriges befolkning, så bör man ta den chansen. Man kan t.ex. genomföra den förbättringen att det nyvalda landstinget skall tillträda och börja utöva sina befogenheter omedelbart efter valet; att med andra ord låta folkets mening slå igenom så fort som möjligt. Jag håller med herr Johansson i Trollhättan i hans kritik av reservationens förslag i tekniskt avseende. Det vore otympligt om både det nyvalda lands tinget och det gamla skulle fungera samtidigt. Motionen och reservationen är, tycker jag, inte heller helt tillfredsställande på den punkten. Det nya landstinget borde helt och fullt träda till så fort som möjligt. Däremot kan jag inte hålla med herr Johansson om att man bör vänta med genomförandet av en ändring. Stockholms stad har sedan länge haft en sådan ordning, och den fungerar utmärkt. Jag representerar inte själv Stockholms stad men förstår inte varför man inte kan lära av de goda erfarenheter som där gjorts. I brist på bättre kommer jag att rösta för reservationen på den punkten, eftersom dess förslag dock är överlägset propositionens. Den restriktiva tolkning som jag nämnt tror jag tyvärr måste ses som ett utslag av, om inte stockholmskomplex, så i varje fall en viss lust att »knäppa stockholmarna på näsan» genom att inte ge dem de rationella och effektiva arbetsformer de vill ha. En detalj i sammanhanget är huruvida det skall finnas en särskild landstingslag för Stockholms läns landsting eller om vi skall ha enbart en tilläggslag till den allmänna landstingslagen. Den frågan har spelat en orimligt stor roll i debatten i förhållande till sin praktiska betydelse. Naturligtvis är det inte nödvändigt med en särskild landstingslag, men ingen vill väl bestrida att det skulle vara rationellt, när man nu skapar ett så stort landsting med så många anställda och så många kommunala och andra förtroendemän. Det skulle vara bra att ha en särskild lagbok som kunde hanteras och användas av var och en. Om man skriver en landstingslag med tillläggslagar och liknande, så blir lagen bara tillgänglig för specialisterna, inte för vanliga medborgare och förtroendemän. Jag har aldrig hört någon påstå att det innebär några allvarliga nackdelar att ha en speciell kommunallag för Stockholm. Då borde man kunna ha det även för Stockholms läns landsting. Herr Gustafsson i Barkarby ansåg att propositionen innebär en förbättring jämfört med utredningsmannens förslag. Av vad jag här sagt torde framgå att jag snarare tycker att propositionen är en försämring. Jag vill också erinra om att förslaget inte var utarbetat bara av utredningsmannen utan det har i sin helhet — bortsett från reservationer i några detaljer — tillstyrkts av en enhällig storlandstingskommitté, där samtliga partigrupper av någon betydelse i stad och landsting varit företrädda, och där arbetet har bedrivits under kontakt bakåt med de olika grupperna. Beträffande problemet med den s.k. dubbla beredningen i landstingen, vill jag säga att jag personligen är anhängare av en sådan beredning. Propositionen föreslår att landstinget självt skall besluta i detta avseende. Jag tycker att detta är bra. Jag förstår inte hur exempelvis en landstingsman som herr Gustafsson i Barkarby kan gå emot detta förslag och säga att det inte är en bra lösning av hänsyn till det stora flertalet landstingsmän. Om »de många landstingsmännen» vill ha en dubbel beredning, kommer de väl att besluta om en sådan och vi bör visa dem förtroendet att ge dem rätt att avgöra. När det gäller den betydligt viktigare och svårare frågan om landstingets kompetens, är min utgångspunkt att man inte skall behöva uppleva en ny sådan period av långrotning, där de kommunala organen misslyckas med att lösa för medborgarna väsentliga problem, som vi haft under de gångna åren. Därför måste det vara en smidig ordning. De medborgare och förtroendemän som är berörda bör ges det förtroendet att beslutanderätten om arbetsfördelningen läggs hos dem. Det har i olika sammanhang i förarbetena till den föreslagna lagen anförts att landstingslagens formulering, där det heter att vissa uppräknade angelägenheter skall skötas, varefter tillägges orden »m.m. dylikt», skulle täcka en hel del, vilket skulle vara tillräckligt även i detta sammanhang. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det tillägg som gjorts i propositionen endast avser en möjlighet för landstinget att ta upp verksamheter som enbart berör en del av landstingsområdet. Det har inget med den allmänna kompetensen för landstinget att göra. Jag tycker inte att det tillägget är så väl formulerat, eftersom det där talas om förekomsten av ett betydande samverkansbehov mellan kommunerna i den aktuella delen av området. Det naturliga hade varit att i stället tala om gemensamma angelägenheter för invånarna inom denna del av området. Men med ianke på de uttalanden i förarbetena som jag nämnde anser jag att propositionens förslag kan accepteras, även om utredningsmannens förslag på denna punkt var överlägset. Fru Mogård menar att det är äventyrligt att låta utvecklingen ha sin gång utan ingrepp i form av statlig styrning och kontroll. Jag håller inte med om detta, utan tror att de kommunala förtroendemännen i storstockholmsområdet själva i samråd är mogna att avgöra hur uppgifterna skall fördelas, när de nu får ett direktvalt organ för hela området där de politiska opinionerna kan komma till uttryck. Herr Johansson i Trollhättan sade att debatten i detta ärende kännetecknas av en stilla eftermiddagfrid. Jag hoppas, herr talman, att jag inte stört den allför länge. Det är naturligt att de som är kritiska mot den föreslagna lagstiftningen — som herr Strömberg sade — i främsta rummet vill att lagen snabbt genomförs. Det föreligger därför inte så många reservationer och säryrkanden i detta sammanhang. Utredningen har, såsom jag framhållit utarbetats i samråd med företrädare för de ansvariga politikerna inom om rådet. Nu har förslaget tunnats ut. Jag vill för min del se det som ett steg i rätt riktning, men flera steg måste följa ganska snart.

Herr talman! Herr Romanus tyckte att samarbetssträvandena inom Storstockholmsområdet avancerat för långsamt. Också jag antydde detta i mitt anförande. Jag vet inte hur långt ifrån varandra vi står på denna punkt — kanske är det bara fråga om nyansskillnader i uttryckssättet. En sak tycker jag emellertid att herr Romanus skall observera, nämligen att det inte blir något särskilt gott resultat om vi tvingar fram ett samarbete av detta slag. Man kan tycka bra eller illa om det faktum att det rått en viss misstänksamhet i förhållandet mellan Stockholms stad å ena sidan och kranskommunerna runt Stockholm å den andra. Jag är, liksom jag tror att man är inom de flesta delar av området, glad över att denna misstänksamhet nu försvunnit. Det är den som varit en av anledningarna till att det gått så långsamt med samarbetssträvandena. Från denna synpunkt tror jag att det hade varit olyckligt att försöka tvinga fram en sammanläggning snabbare än vad som skett. Det hade kanske gått snabbare rent sakligt men från taktisk synpunkt var det klokt att man tog tid på sig. Jag tror att det landsting som nu skall bildas blivit bättre genom att man gått till väga på detta sätt. Herr Romanus refererade dessutom till storlandstingskommitténs position, men han glömde därvid bort vad landstinget uttalat. Det skulle vi också kunna referera om tiden medgav det. Jag tycker också att det är onödigt att träta alltför mycket om denna fråga. Men när herr Romanus talar om socialdemokratiska pampar som skulle vara motståndare till reformen vill jag erinra om att det var en sådan s.k. pamp, nämligen herr Mehr, som 1963 i sitt stattal inför stadsfullmäktige — som jag tidigare framhöll — åter lanserade frågan efter det att den en gång hade väckts i 1944 års kommitté.

Herr talman! Det är inte så lätt att veta om det är bara nyanser som skiljer herr Gustafsson i Barkarby och mig när det gäller frågan om takten för reformens genomförande. Jag uttalade en klar mening att det har gått för långsamt, medan herr Gustafsson såvitt jag kunde höra inte uttalade någon bestämd uppfattning. Han sade, om jag antecknade rätt, att det inte har gått för fort, men att man kan ha olika meningar om huruvida det har gått för långsamt. Är det emellertid så att herr Gustafsson vill instämma i att det gått för långsamt, då är vi ense. Vidare säger herr Gustafsson att det inte har varit möjligt att tvinga fram denna reform — misstänksamheten är en realitet. Men om vi ett ögonblick skall hålla oss till realiteter måste vi väl säga oss att reformen har tvingats fram. Det som tvingade fram den, var ju medborgarnas mycket utbredda missnöje med den dåliga samordningen av framför allt trafiken. Tidningarna och radion tog upp detta och påvisade, att det sammanhängde med den kommunala splittringen i Storstockholm. Därigenom tvingades faktiskt en samordning fram. Den misstänksamhet mellan staden och länet som finns — det var detta jag ville göra till en poäng — är inte en misstänksamhet mellan medborgarna, vilka flyttar tämligen ohämmat mellan staden och det gamla landstingsområdet, utan det är en misstänksamhet som är en politikerspecialitet, och en trist sådan. Till herr Johansson i Trollhättan vill jag bara säga att vi är ense om själva sakförhållandet. Jag tror inte att det skulle ha behövts någon större utredning för att konstatera, att det system som man har i Stockholm skulle kunna tillämpas såväl i Stockholms läns landsting som i andra landsting. Men nu gäller det ju Stockholms läns landsting, och det är särskilt angeläget att genomföra reformen där, eftersom budgeten för detta landsting omfattar betydligt mer än vad som är fallet på andra håll och sålunda är mera arbetskrävande för tjänstemän och för förtroendemän. Och om det går att för ett område, som omfattar en femtedel av Sveriges befolkning, genomföra en mera tillfredsställande demokratisk ordning, innebärande att ett nytt val omedelbart får slå igenom, så är det en vinst att detta sker något tidigare och inte något senare.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i storlandstingsdebatten i Stockholm. Den kan kanske föras vidare när landstinget har satt i gång sin verksamhet. På ett visst sätt belyser den dock det dilemma som konstitutionsutskottet hamnat i när utskottet haft att ta ställning till det föreliggande förslaget. Den belyser ganska klart att enigheten i stockholmsområdet inte är så stor. Vi har därför försökt att bilda oss en uppfattning om hur vi bäst skall komma ut ur det dilemma som uppstår genom de olika värderingar som här råder. Herr talman! Jag vill gärna ha sagt att jag i vissa delar instämmer helt med herr Romanus” bedömning av tillkomsten av storlandstinget, ty den ordning som tidigare rått och som råder inom vissa andra områden i vårt land är inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt. I stället för att ha ett storlandsting måste man träffa kommunala avtal och upprätta kommunalförbund m.m. Den ordning som nu gäller ger inte heller behövlig insyn på detta område. Herr Romanus drar ut konsekvenserna av sitt resonemang och kommer fram till att det borde finnas en särskild landstingslag för stockholmsområdet. Jag vill fästa uppmärksamheten på att när han exemplifierar detta med påståendet att de som bor i Järfälla etc. känner sig som stockholmare, är detta samma företeelse som man kan notera i Skåne. De som kommer till åkarp eller Arlöv anser sig bo i Malmö och malmöområdet. Detta är inte något alldeles speciellt för Stockholm. Jag tror att den lösning som statsrådet här har kommit fram till är den mest tillfredsställande. I annat fall riskerar vi att få speciallagar för de olika landstingen över hela landet. På en punkt delar jag helt den mening som herr Romanus framfört, nämligen då han säger att valet bör slå igenom så fort som möjligt. Detta bör givetvis inte bara gälla stockholmsområdet utan det bör gälla överallt i vårt land. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga denna debatt, utan hemställer att kammaren i likhet med första kammaren följer utskottets förslag.
Herr talman! Jag har inget behov av att polemisera mot herr Adamsson när det gäller Malmö, utan vill bara påpeka att vi nu behandlar frågan om organisationen i Storstockholm. Vad jag har vänt mig mot är att man skulle försena förbättringar här med hänvisning till hur det kan förhålla sig i andra delar av landet. Jag förstår att konstitutionsutskottet haft svårt att orientera sig fram i remissyttrandena, framför allt i landstingets eget remissyttrande, och därför tillrådde jag att man skulle hålla sig till utredningsmannens förslag, vilket backats upp av de ledande politikerna från landstinget och staden i storlandstingskommittén. Landstingets remissutlåtande har — det är ju ingen hemlighet — till stor del författats av landstingsdirektören, som i detta sammanhang kanske upplevde sig själv även som politiker, och sedan har man ändrat på slutsatserna. Det är därför utlåtandet är svårt att läsa.
Herr talman! Jag skall inte heller medverka till att förlänga denna debatt, men det var ett uttalande av herr Romanus som jag inte kan låta stå oemotsagt. Han nämnde att vår ambition när vi skrev denna proposition kanske varit att försöka — som han uttryckte saken — »knäppa stockholmarna på näsan». Ambitionen har varit att försöka åstadkomma de särskilda bestämmelser som kan behövas för att klara de speciella problem som finns just nu i stockholmsområdet.

| Jag vill göra den deklarationen att utredningen på många punkter har lagt fram förslag som vi bedömer inte bara har generell giltighet för landstingen i sin helhet, utan som också är mycket väl värda att prövas i detta större sammanhang. Jag vågar redan nu säga att det måste företas en översyn av landstingslagen, och då kommer dessa utredningsförslag att bli bedömda.

Herr talman! Herr Romanus talar om att det går för långsamt med samarbetssträvandena i stockholmsregionen. Jag skulle vilja dra en parallell: I andra sammanhang krävs det långa mognadsprocesser innan man kan lägga ihop kommuner. Det kanske behövs en sådan också i detta fall. Det är ju även här fråga om att integrera för att få kommuner att samverka bättre. Herr Romanus borde tänka litet grand på det. Herr Romanus borde kanske också erinra sig att han i landstinget biträdde extra utskottets förslag, som innebar en kritik av utredningsmannen. Vidare bör man inte blanda in landstingsdirektörens person i detta sammanhang. Han är en tjänsteman och upprättar promemorior, men det är ändock utskott och ting, d. v. s. politikerna, som är ansvariga för besluten.

Herr talman! Vi har här att behandla ett motionspar om utredning angående statligt stöd till vissa mjölkbillinjer i Norrlands glesbygder. Representanterna för socialdemokratiska partiet och moderata samlingspartiet har i utskottet avstyrkt motionerna. Vad som i motionerna sägs om Norrland äger sin giltighet även beträffande andra platser. I skogslänen har befolkningsutflyttningen varit mycket kraftig, som vi alla vet. Brukningsdelar har lagts ned och mjölkproducenternas antal har minskat i hastig takt. Man har därför tvingats dra in mjölkbillinjer, eftersom transporten till mejerierna blivit mycket dyrbar. Detta är naturligtvis en stor nackdel i första hand för de mjölkproducenter som vill leverera mjölk — det är svårt att finna någon alternativ produktionsinriktning. Denna indragning medför dessutom en stor försämring för bygden som sådan. Mjölkbilen har i många fall varit den enda kontakt man haft med yttervärlden. Mjölkbilen har utfört många småfrakter för hela befolkningen i dessa områden, alltså inte endast för mjölkproducenterna. Den har ibland också tagit med sig passagerare och chauffören har uträttat ärenden; han har på olika sätt varit glesbygdens »ombudsman». För mejeriernas del har emellertid transportkostnaden per kilo blivit så pass hög, att många linjer nu hotas av indragning. I 1967 års riksdagsbeslut om riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken uttalades att en betydande jordbruksproduktion skulle upprätthållas i Norrland även i fortsättningen. Sedan har det inte blivit mer. Småjordbruk med mjölkproduktion i kombination med skogsbruk är en vanlig produktionsform i dessa bygder, och jag vill än en gång betona att alternativa sysselsättningsmöjligheter nästan helt saknas. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte kan inse detta, utan säger att produktionen bör läggas om. Det är inte så lätt för dessa jordbrukare att göra det. För övrigt bör det enligt reservanternas uppfattning vara en samhällelig angelägenhet att hjälpa dessa bygder. Utskottsmajoriteten anser att de problemen faller inom ramen för det uppdrag som arbetsgruppen för glesbygdsfrågor har fått. Vi reservanter befarar att ingenting då kommer att hända. Kommunalmän, organisationer och enskilda kämpar för glesbygden, men regeringen vill inte ta några djärva grepp i dessa avseenden. Den vill bara satsa på de livskraftiga områdena. Människorna i glesbygden glömmer man bort utom när tiden för ett val närmar sig. Enligt vår uppfattning måste någon ting ske så snart som möjligt. Med ett litet stimulansbidrag skulle man kunna vinna ganska mycket. I en av de punkter angående norrlandsproblemen, som statsminister Erlander presenterade i förrgår, heter det att det skall vara en god samhällsservice i glesbygderna. Om detta är allvarligt menat, bör man göra någonting snart. Den fråga vi nu behandlar gäller ett område där man med mycket ringa medel kan åstadkomma oändligt mycket. Jag ber för den skull, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag är motionär i detla ärende, som naturligtvis inte rör någon större jordbrukspolitisk fråga. Den gäller ett fåtal människor, men för dem är den nog så betydelsefull. Utskottsmajoriteten skriver att dessa jordbrukare, som blivit avstängda från mjölktransporterna, bör ändra sin produktion. Jag tror nog att utskottet tagit litet för lätt på saken när man anser, att en norrländsk jordbrukare, vars gård ligger i en avsides jordbruksbygd och som endast har en liten kreatursbesättning, skall kunna övergå till annan produktion. Det finns över huvud taget inga möjligheter att ändra produktionen och därigenom klara ekonomin. I och med att dessa jordbrukare blir avstängda från mjölkleveranserna har också deras utkomstmöjligheter totalt spolierats. Orsaken till denna situation är bl.a. rationaliseringen inom <:mejerihanteringen. Det blir färre mejerier och längre avstånd till gårdarna, och kostnaderna för hämtning av mjölk — en kostnad som slås ut kollektivt — blir för stora för att det skall löna sig att hämta dessa mindre kvantiteter. Följden blir att dessa mjölkproducenter blir avstängda från transporterna. Det rör sig som sagt inte om någon särskilt stor jordbrukspolitisk fråga utan snarare om en social fråga för människor som på grund av den utveckling som sker inom jordbruket riskerar att deras levebröd helt försvinner. Utskottet uttalar visserligen att detta problem kan falla inom ramen för de spörsmål som den särskilt tillsatta arbetsgruppen för glesbygdsfrågor har att beakta och det är möjligt att denna arbetsgrupp kommer att ta upp problemet. Men jag anser att saken är så pass brådskande att man borde tillsätta en särskild utredning. Det gäller inte bara mjölkhämtning utan även de övriga transporter till och kommunikationer med tätorterna som dessa människor behöver för inköp av förnödenheter och saluförande av framställda produkter. De produktionskvantiteter som här är aktuella måste vara obetydliga sett mot bakgrund av den totala produktionen och kan inte påverka inriktningen av vår jordbrukspolitik. Frågan har en helt annan storleksordning för de människor som blir drabbade. I och med att mjölkbillinjen dras in blir deras utkomstmöjligheter totalt spolierade.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

Herr talman! Herr Larsson i Umeå reducerade den fråga vi nu diskuterar till den storleksordning som den i själva verket har — det är en liten fråga. Herr Jonasson trodde däremot tydligen att en ny valrörelse hade börjat genom denna motion, och han sade att regeringen saknar djärva grepp; det är bara i en valrörelse som man visar sig intresserad av glesbygderna o. s. v. Men, herr Jonasson, det här är fråga om en folkpartimotion — äras den som äras bör — och om inte den motionen funnits hade inte herr Jonasson haft möjlighet att gå upp i talarstolen och visa sitt intresse för dessa människor.

Tillägget utgör en kompensation för de fördyrade produktionskostnaderna bl.a. till följd av de långa transporterna. Reservanterna har uttalat att tilllägget täcker endast en del av kostnaderna, och de vill ha till stånd en utredning av frågan. Men socialdemokraterna och moderata samlingspartiet, säger herr Jonasson, de vill ingenting; soc.-dem. är bara aktiva i samband med valen. Det finns emellertid, herr Jonasson, en arbetsgrupp som sysslar med glesbygdsfrågor och som består av representanter för de departement som har med dessa frågor att göra. Landstingsförbundet och Kommunförbundet är också involverade i utredningen. Denna har framlagt förslag bl.a. beträffande glesbygdskonsulenterna. Och om herr Jonasson studerar årets riksdagsberättelse skall han vidare finna förslag från arbetsgruppen för glesbygdsfrågor i en annan fråga som jag tror har betydelse ur glesbygdssynpunkt, nämligen varudistributionen. Där kommer man just in på den service som mjölkbillinjerna tillhandahåller och som jag vill minnas att herr Larsson i Umeå omnämnde. Bidraget utgår till mejerierna, och det är mejerierna som betalar transportkostnaderna. Det kan innebära att den som bor långt från ett mejeri får lika mycket som den som bor alldeles intill. Det sker alltså ingen utjämning mellan grupperna på det sätt som man på centerpartihåll önskar. Vi som utgör majoriteten menar att den arbetsgrupp som utreder dessa frågor bör få presentera de förslag som den kan komma fram till. Jag vill minnas att herr Axel Andersson, som är medmotionär till herr Larsson i Umeå, under debatten i första kammaren sade att de här mjölkbillinjerna är så bra, eftersom han får sin tidning med mjölkbilen. Det är i och för sig ett legitimt sätt att utnyttja denna transportmöjlighet i vissa bygder, men då bör anslagen inte gå över jordbrukshuvudtiteln, utan sådana saker får man försöka ordna på annat sätt. Herr Johansson i Simrishamn undersöker för närvarande i kommunikationsdepartementet i vad mån man kan förbättra statsbidragen för busstrafiken inom glesbygdsområdena, så visst görs det en del åt dessa frågor. Jag tror att herr Jonasson skall finna att de kategorier det här gäller blir ihågkomna. Arbetsgruppen för glesbygdsfrågor har nu verkat under en ganska lång följd av år, och den har en sådan sammansättning att den är väl förtrogen med hithörande frågor. Herr talman! Med hänsyn till den instundande middagsrasten och den instundande sommarledigheten skall jag inskränka mig till dessa ord och ber att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Persson i Skänninge är sig lik. Han säger att man inte kan hänga på en folkpartimotion. Ja, tänk om herr Persson i Skänninge & Co hade kommit så långt att de kunde ansluta sig till ett bra förslag oavsett varifrån det kommer — då skulle vi inte behöva träta så mycket här i kammaren. Men det finns inga möjligheter för dem att göra någonting sådant, eftersom det skulle innebära en prestigeförlust. Först efter någon tid går det an att återkomma till saken. Herr Persson säger att mjölkpristill lägget avser att täcka fördyringarna, och det är riktigt. Detta gäller över lag. Det förslår emellertid inte till att täcka kostnaderna på de svaga linjerna. Mejerierna kan inte klara mer kostnader som kanske går upp till 18—20 öre per kilo, men om man satsade litet pengar på det sätt som motionen avser, skulle man kunna lösa både detta och många andra problem, även om det går över jordbrukshuvudtiteln. Vi fick i går höra många allmänna fraser och teorier om Norrland, och då var alla positiva. I dag gäller det praktiska åtgärder och då är man inte lika aktiv.
Herr talman! Jag skall fatta mig lika föredömligt kort som herr Persson i Skänninge. Jag blev förvånad över att herr Persson sade att han inte vill att de eventuella kostnaderna skall gå över jordbrukshuvudtiteln. Det är en av de allra svagaste motiveringar jag har hört. Här gäller det att lösa ett glesbygdsproblem; till vilken huvudtitel det hör anser jag vara egalt. Att säga att man skall vänta och se vad som sker med de utredningar som är i gång tycker jag är en kall och cynisk inställning. Vi vet att många människor i dag sitter i kläm utan möjligheter att få inkomster, och de är inte betjänta av att man eventuellt kommer att undersöka de här sakerna i framtiden.
Herr talman! Herr Jonasson säger att jag är mig lik. Ja, jag får tyvärr dras med det. Jag skall kvittera artigheten med att säga att inte heller herr Jonasson förändrar sig så mycket, i varje fall inte till det bättre. Han är alldeles oemottaglig för sakskäl. De som inte har sysslat så mycket med jordbruksfrågor "kan ta upp det här lilla utlåtandet och läsa vad det är herr Jonasson vill. Han vill ha en utredning som skall lägga fram förslag på detta område. Vi som tillhör majoriteten säger att det redan finns en utredning —- varför skall man då tillsätta ytterligare en som skall penetrera hithörande problem? Majoriteten i utskottet menar att det inte finns någon anledning till det, eftersom en arbetsgrupp redan sysslar med dessa frågor. Vi skall inte hålla på att träta här, säger herr Jonasson. Nej, det tycker inte jag heller. Vi skall bara lägga fram våra synpunkter. Jag vill bara säga att herr Jonasson har fel då han påstår att socialdemokraterna inte vill någonting. Jag bestrider att han vill någonting mer, han vill bara ha en utredning.

Herr talman! Om jag skulle med tystnad gå förbi denna fråga kanske kammarens ledamöter skulle få den uppfattningen att jag ändrat åsikt. De flesta känner ju faktiskt till min uppfattning i dessa frågor, och därför kan jag också fatta mig ganska kort, även om jag kanske kommer att göra någon besviken. Trots detta vill jag ändå upprepa, att jag och det jägarförbund som jag tillhör är motståndare till den obligatoriskt reglerade älgjakten. Jag vill ha en jaktordning, som ger möjligheter även för små markägare och också för dem som saknar marker att jaga. Anledningen till att jag kommer att fatta mig kort är att statens naturvårdsverk i sitt remissyttrande lovat att följa upp den reglerade älgjakten i försökslänen och att resultatet kommer att redovisas hösten 1969. Utskottet har även framhållit detta i sitt utlåtande som i denna del lyder: »Som framgår av statens naturvårdsverks remissyttrande över nu förevarande motion har verket i överensstämmelse med uttalandena vid 1965 års riksdag erhållit Kungl. Maj:ts uppdrag att följa utvecklingen av försöksverksamheten med reglerad älgjakt. Ämbetsverket anmäler sin avsikt att efter samråd med olika parter före hösten 1969 redovisa erfarenheterna från de båda första årens försöksverksamhet samt att därvid även på grundval av gjorda erfarenheter lämna vissa förslag.» Jag yrkar bifall till motionen.

Herr talman! I denna motion som behandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 27 går motionärerna till storms mot den försöksverksamhet med reglerad älgjakt som i ett par års tid pågått i Kronobergs och Västmanlands län. Denna försöksverksamhet har, som framgår av utskottsutlåtandet, ställts under naturvårdsverkets överinseende, och naturvårdsverket har i sitt remissyttrande över motionen anmält, som herr Wikner sade, att man före hösten 1969 har för avsikt att redovisa erfarenheterna av de två senaste årens reglerade älgjakt och avlämna därav motiverade förslag i frågan. Motionärerna hävdar att inga nya försök med reglerad älgjakt skall få komma till stånd utan att en grundlig utredning först verkställes. Man underkänner helt den reglerade älgjakten såsom jaktform och uttalar bl.a. följande: har besannat de värsta farhågorna. Motståndet bland bygdejägarna är stort mot fortsatt reglerad jakt. Från många mindre markägare och jaktmarkslösa jägare har man i praktiken skilt bort jakträtten från markrätten eller utestängt dem från vidare jakt. Avskjutningen har blivit en ren parodi på rättvisa, eftersom de älgrika småmarkerna fått en betydligt minskad tilldelning av älgstammen jämfört med senare års avskjutning, medan större, ofta älgfattiga marker, fått en förhållandevis hög tilldelning.

Dessa synpunkter är synnerligen missvisande, herr talman, och bör inte få stå oemotsagda. Jag ber därför att till protokollet få läsa in ett avsnitt ur Svenska jägareförbundets remissyttrande över motionen, ett avsnitt som ger en helt annan bild av försöksverksamhetens erfarenheter. Jag citerar på nytt: »Enligt — jägareförbundets mening medför reglerad älgjakt så betydande vinster för såväl älgstammen som jakten i Sverige, att det vore olyckligt, om man av hänsyn till äldre jakttradition och med bortseende från såväl den viltbiologiska forskningens erfarenheter och rön som skogsoch jordbruksnäringarnas intressen omöjliggjorde en övergång till reglerad älgjakt. Slutligen skall här redovisas det preliminära resultatet av en skriftlig enkät i Kronobergs län. Till samtliga befintliga 701 älgjaktsområden inom länet — vare sig dessa utgjordes av jaktvårdsområden, av särskilt bildade älgjaktsområden eller av marker, som tillhörde varken jaktvårdsområde eller särskilt bildade älgjaktsområden — har under år 1969 genom länsjaktvårdsföreningens försorg ställts frågan: ”Önskas reglerad älgjakt eller ej? Svar har hittills erhållits från 525 älgjaktsområden. Inom dem önskar 4 162 älgjägare behålla den reglerade jakten, medan 1 879 är negativa. Uttryckt i procent av sammanlagda antalet berörda jägare inom de 525 områdena är 68,8 Yo för reglerad älgjakt medan 31,2. 4 är emot den. De jägare som ställt sig positiva till den reglerade jakten representerar 504 461 ha medan de som är negativa i frågan representerar 162 605 ha eller uttryckt i procent 75,6 respektive 24,4. Dessa uppgifter vederlägger klart motionens påstående om '”en mycket stor majoritet av jägarna är negativa — — — till den reglerade älgjakten”. I verkligheten förhåller det sig tydligen så att majoriteten bland de jägare som bedriver älgjakt i Kronobergs län och således deltar i försöket med reglerad älgjakt är positiva därtill.> Jordbruksutskottet har med hänvisning till naturvårdsverkets remissvar hemställt att riksdagen lämnar motionen II: 409 utan åtgärd och jag yrkar, herr talman, bifall till utskottets förslag.